Herr talman! Vpk:s representant i konstitutionsutskottet har avgivit två reservationer till det här betänkandet — nr 1 och nr 8 - som jag skall be att få kommentera. Reservation nr 1 rör den proposition som är huvudämne för betänkandet, nr 142. Propositionen innebär att man skall lyfta på en del av sekretesskyddet för att myndigheter skall kunna vara polisen behjälpliga med att uppspåra misstänkta brott. Det är uttryck för en princip som vi tycker är en smula riskabel, rent allmänt sett. Vi kan förstå att det kan uppkomma krav på ett sådant mildrande av sekretessen med hänsyn till nödvändigheten att bekämpa vissa typer av brottslighet, men vi anser att man allmänt skall vara mycket försiktig med att göra andra myndigheter till något slags biståndsorgan åt polisen. Nu har emellertid regeringen varit försiktig nog när det gällt det viktiga sekretesskyddet på sjukvårdsoch socialtjänstsidan; BRÅ-gruppen, som ju ursprungligen ville gå betydligt längre, har i viss mån fått bakläxa, och det tror jag var ganska hälsosamt.

Men eftersom det inte har vunnit gehör skall vi inte driva den frågan, utan vi låter den reservationen falla. Jag yrkar inte bifall till den. Reservation nr 8 handlar om en helt annan sak, som inte har med den här propositionen att göra. För några år sedan beslutade riksdagen inrätta s.k. djurförsöksetiska nämnder som skulle ha en bred representation av forskarpersonal och företrädare för djurskyddsintressena och ha till uppgift att granska huruvida olika former av djurförsök i de enskilda fallen var förenliga med humanistiska och civilisatoriska principer eller inte. Det var en klar viljeinriktning från riksdagens sida att den önskade få till stånd en större insyn och en större kontroll. Nu finns det, som alla vet, intressen — särskilt affärsintressen — som inte är så trakterade av en sådan kontroll. När dessa djurförsöksetiska nämnder börjat arbeta har det framträtt en hel del rättsliga egendomligheter i deras praxis. I själva verket är de något av en provkarta på egendomliga avvikelser. Jag skall nämna fyra sådana som vi har uppmärksammat i den motion som föranlett reservation nr 8. För det första har dessa djurförsöksetiska nämnder överlämnat de avgöranden som har att göra med läkemedelsföretagens ansökningar till en liten grupp inom sig på tre personer — nämnderna består av endera 30 eller 45 ledamöter. Det är inte nämnderna själva som beslutat om denna delegering, utan det har lantbruksstyrelsen gjort. Man har alltså dekreterat att större delen av ledamöterna skall uteslutas från handläggningen av läkemedelsföretagens ansökningar och att bara tre personer skall fatta beslut i de frågorna. Det är vad vi förstår en klar avvikelse från riksdagens avsikter och över huvud taget ett mycket egendomligt beteende. För det andra har dessa tremannagrupper behandlat ansökningarna så, att den sekretess som gäller vissa uppgifter inom detta ansökningsmaterial fått gälla även gentemot den övriga nämnden. Större delen av nämnden har uteslutits från möjligheten att ens ta del av vad det hela handlar om. Det är också vad jag förstår felaktigt. För det tredje har denna sekretess när det gäller dessa ansökningar kommit att omfatta alla typer av uppgifter som förekommer i dessa ansökningar och alltså inte bara de uppgifter som egentligen skall sekretessbeläggas, dvs. de som utgör s.k. affärshemligheter. Dessa kan nämligen sekretessbeläggas med stöd av lagen, men sådana här allmänna uppgifter som rör försöksdjurs förhållanden och de praktiska omständigheter under vilka försöken skall utföras, hör naturligtvis inte till kategorin affärshemligheter och borde inte ha sekretessbelagts. Men de har också blivit sekretessbelagda. Det är det tredje felet. Det fjärde felet består däri att man särbehandlat en viss kategori sökande. Man har haft detta mycket speciella och egenartade förfarande till förmån för en kategori sökande, nämligen läkemedelsföretagen. Förutom att det är formellt felaktigt menar vi att det är uppenbart att det skett efter påtryckningar från mäktiga kommersiella intressen. Denna provkarta på fel kunde nästan passa på ett statsvetenskapligt seminarium som ett utmärkt studiematerial om hur det inte bör gå till i svensk förvaltning. Därför tycker vi att det är litet egendomligt att konstitutionsutskottet t.o.m. har kunnat säga att man inte finner att detta strider mot några bestämmelser. Det gör det uppenbarligen efter vad jag kan förstå. Jag yrkar bifall till vår reservation, men vi kommer däremot inte att driva den till votering. Dess bättre är det så att jordbruksministern har varit något mer uppmärksam på dessa saker än konstitutionsutskottet. Han har i ett frågesvar den 21 maj — alltså för bara några dagar sedan — sagt att man mot bakgrund av de omständigheter som framkommit med fog kan ifrågasätta om de intentioner som låg till grund för riksdagens beslut verkligen har uppfyllts. Det är uppenbart att regeringen tänker göra någonting i denna sak, och det tycker vi är alldeles utmärkt.

Herr talman! Jag skall nöja mig med att kommentera de reservationer som det har yrkats bifall till. Jag behöver i denna sena timme inte kommentera reservation 1, men jag vill gärna säga att man kan förstå resonemanget om ett uppskov i avvaktan på att vi får det samlade programmet för att bekämpa narkotikabrottsligheten och den ekonomiska brottsligheten. Men å andra sidan har riksdagen tidigare uttalat att man kunde komma tillbaka sedan BRÅ-rapporten kommit. Denna har nu också blivit föremål för granskning, och det har också gjorts en del ändringar i den. Jag tycker därmed att det är tillräckligt motiverat att gå fram med detta förslag. Sedan vill jag säga några ord om reservation 2 där det yrkas på att endast myndighet skall ha rätt att lämna ut uppgifter om brott. Utskottsmajoriteten står fast vid vad vi tidigare enhälligt uttalat om att enskild tjänsteman skall kunna ges sådan rätt. Vi menar att den handläggningen inte behöver medföra några olägenheter från rättssäkerhetssynpunkt, eftersom man kan förutsätta att besluten fattas på hög nivå. Dessutom vill jag erinra om att i tveksamma fall kan besluten redan enligt nuvarande regler i sekretesslagen hänskjutas till myndigheten. I reservation 3 från folkpartiet vill man ha en omformulering av 14 kap. 2§ sekretesslagen. Frågan har relativt ingående behandlats i propositionen. Utskottets slutsats är att förslaget till ändring i denna paragraf inte underlättar tolkningen av frågan när utlämnande skall ske. Enighet föreligger om -— det vill jag gärna understryka — att misstanken skall vara klart verifierad. Med den motiveringen vill jag yrka avslag på reservation 3. I reservation 4 aktualiseras en fråga som har visst samband med propositionen. Avsikten är att gardera sig för en situation då elever exempelvis vid sjukhus kan få tillgång till sekretessbelagda uppgifter. Utskottet anser att man enklast kan komma till rätta med de problem reservationen pekar på genom tillämpning av reglerna om förbehåll. Dessa möjliggör att tystnadsplikt åläggs eleverna. Yrkandet om särskilda regler i sekretesslagen i detta avseende bör därför avslås. Utskottet finner heller inte behov av den i reservation 5 begärda utredningen om ytterligare sekretess i vissa rättshjälpsärenden. Det har inte kunnat påvisas några olägenheter av betydelse med hittills gällande regler. Därför yrkar jag avslag på reservationen. Jag vill också som en allmän synpunkt nämna att konstitutionsutskottet har haft som princip att vara mycket restriktivt emot att utvidga sekretessen till nya områden. Därvid har vi vid en avvägning mellan olika sakbehov och offentlighetsintresset oftast följt öppenhetslinjen. Med denna motivering yrkar jag avslag på det förslag som Ove Eriksson och även några andra talare har pläderat för och som går ut på att sekretesskydd skall införas för register över vapeninnehav. Moderaterna för fram detta i reservation 6 med stöd av centerpartiet, men de kan inte förneka att här skulle sekretessbeläggas ett helt nytt område utan att det i förarbetena till sekretesslagstiftningen finns något underlag för den intagna ståndpunkten. I en gemensam borgerlig motion föreslås förstärkt skattesekretess. Förslaget gäller en förvaltning som redan i dag utestängs från offentlighet med dubbla lås — kvalificerad tystnadsplikt och sekretessbeläggning av handlingar. Det är otillfredsställande att en så stor och viktig förvaltningsgren med så utomordentliga maktbefogenheter som beskattningsväsendet i betydande utsträckning skall vara undandragen de möjligheter till kontroll som på andra områden följer av offentlighetsprincipen. Det vore en baklängesreform att införa sekretess då det gäller besluten i första instans, såsom yrkas i motionen. Gentemot reservanterna, som inte går lika långt, hävdar utskottsmajoriteten att uppgifterna i taxeringsnämndernas beslut har ett offentlighetsintresse inte minst med hänsyn till allmänhetens möjligheter att granska beskattningsmyndigheternas verksamhet. Vi utgår ifrån att nämnderna i motiveringen av beslut iakttar nödvändiga integritetshänsyn. Yrkandet i Ove Erikssons och Birger Hagårds motion avstyrks följaktligen liksom det tillkännagivande som reservanterna vill göra till regeringen med anledning av motionen. Till sist också något om reservation 8, som har sin upprinnelse i en motion från vpk från föregående riksmöte. Den innehåller begäran om åtgärder beträffande behandlingen av ansökningar från läkemedelsindustrin till djurförsöksetiska nämnder. Denna begäran har ett sådant innehåll att den hade kunnat gå direkt till justitiekanslern utan omväg över riksdagen. Utskottet har dock tagit allvarligt på frågan, vilket framgår av s. 17-18 i betänkandets recit och de motiveringar för avslagsyrkandet — vilket vi ändå har kommit fram till — som har gjorts i utskottets majoritetsskrivning. Vid bedömningen av frågan om något brott begåtts mot grundlag eller tryckfrihetsförordning — vilket gjorts gällande i motionen — måste man utgå från riksdagsbeslut och de förordningar regeringen efter bemyndigande har utfärdat. Innebörden i dessa bestämmelser framgår av en redovisning i betänkandet. Utan tvivel har lantbruksstyrelsen tilldelats vida befogenheter. Den ges rätten att meddela närmare föreskrifter om nämndernas organisation och om handläggningen av ärendena. Den fråga Jörn Svensson här särskilt uppehåller sig vid är vad han kallar särbehandling av läkemedelsindustrins ansökningar till de etiska nämnderna för djurförsök. Dessa nämnder består av ett mycket stort antal — flera tiotal — personer. Enligt uppgifter från lantbruksstyrelsen har denna utnyttjat sin befogenhet i fråga om organisation av arbetet till att för handläggningen av ansökningar från läkemedelsindustrin använda sig av en grupp på tre personer från vardera kategorin lekmän, forskare och personal. Utskottet har inte kommit fram till att något formellt fel begåtts, men har i skrivningen tillagt att vi inte därmed tagit ställning till förfaringssättets lämplighet. Jag hörde att Jörn Svensson här redovisade jordbruksministerns inställning i detta avseende. Den motion som innehöll motiveringen till det av oss behandlade yrkandet i motion 1982/83:1624 avslogs förra året av riksdagen på förslag av jordbruksutskottet. Det är detta utskott som har att ta ställning till nämndernas sammansättning. Den omständigheten att nämnderna har en särskild sammansättning vid bl.a. behandlingen av ansökningar från läkemedelsindustrin påverkar i sig inte sekretessreglernas tillämplighet. Detta vidimeras i själva verket i vpk:s reservation 8, där det framhålls ”att inget hinder torde föreligga för nämndledamöter att ta del av underlaget i ärenden som de inte själva har beslutat i, även om sekretessbelagda uppgifter skulle ingå i detta.

Jörn Svensson yrkade här i dag inte bifall till denna reservation. Därmed har jag gått igenom de olika punkterna och vill yrka bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Avsikten med Björn Körlofs och Bertil Lidgards motion om sekretessbeläggning av register över vapeninnehav är, enligt motionen, att förhindra grova brott, rån, våld och — inte minst — narkotikahantering. Det var precis det som låg bakom den förändring av sekretesslagen som vi just nu behandlar. I det ena fallet vill vi alltså sänka sekretessgraden för att förhindra de nämnda brotten. I detta fall vill motionärerna öka sekretessen för att skydda allmänheten mot dessa brott. Jag tycker att skyddsintresset måste få väga över allmänintresset. Det kan inte vara speciellt intressant för allmänheten att veta vilka som legalt har vapen. När det sedan gäller den reservation som handlar om skattesekretessen vill jag än en gång påvisa det motsägelsefulla i sekretesslagen. I 9 kap. 1§ står det först att sekretess gäller taxering. Senare i samma paragraf sägs dock att Enligt betänkandet skall taxeringsnämndens beslut förses med uppgift om avvikelsen och skälen för denna. Vidare står det i betänkandet: ”Uppgifterna om avvikelsen och skälen för denna är offentliga.” Den integritetskänsliga delen av deklarationen är alltså offentlig. Detta gäller i första instans. Om man går vidare och besvärar sig blir det ännu mer motsägelsefullt. I en skatteprocess i domstol finns någonting som kallas rakt skaderekvisit. Det innebär att presumtionen är för offentlighet. ”Förekommer det uppgifter om t.ex. sjukdom som grund för yrkande om avdrag för nedsatt skatteförmåga, får det emellertid i allmänhet antas att röjande skulle medföra men för den enskilde. Uppgifter som rör intäkter och avdrag får likaså normalt anses hemliga.” Det som är öppet i första instans är således sekretessbelagt i andra instans. Den inkonsekvensen borde man studera — och undanröja genom att sekretessbelägga besluten om avdragen. Utskottet utgår ifrån att ”taxeringsnämnderna iakttar nödvändiga integritetshänsyn”. Hur skall det gå till, Olle Svensson? Skall nämnderna göra det genom att bevilja alla avdrag? Det måste vara det bästa sättet — och kanske det enda — att skydda integriteten.
Herr talman! Det är klart att jag inser att juridisk teknik inte kan vara så roligt för alla lagstiftare här i kammaren — det kan t.o.m. vara litet tråkigt och litet svårt. Man jag vill hävda att det är viktigt. Det är faktiskt viktigt för dem som skall tillämpa lagarna att de är lätta att tolka, och det är därför som jag har tagit upp denna historia om graden av misstanke. Jag påpekade för Olle Svensson att man i alla andra lagar har krav på gradering, och det underlättar tolkningen av vilken misstanke som skall krävas. Om det sker i all annan lagstiftning och man kan underlätta genom att ha med graden av misstanke, varför kan vi inte ha det i detta fall? Den frågan har jag fortfarande inte fått svar på. Departementschefen har hänvisat till att man i den tidigare lagtexten, som vi nu håller på att ändra, inte har använt någon gradering av misstanke. Men nu är det faktiskt på det sättet att vi är på väg att släppa ut flera handlingar, att lätta på sekretessen, och då måste vi ställa större krav på misstankarna. Jag har fortfarande inte av konstitutionsutskottets ordförande fått veta varför han inte vill göra denna enkla ändring, som skulle underlätta för många att tolka denna lagstiftning, så att de slipper sitta hemma på sina myndigheter och läsa riksdagsprotokoll. Här tycks vi ändå vara ense om att det inte räcker med en enkel misstanke, som det står i lagtexten.

Herr talman! En kort kommentar till frågan om de djurförsöksetiska nämnderna. Olle Svensson nämnde att man från konstitutionsutskottets sida har fallit tillbaka på det förhållandet att, som man säger, lantbruksstyrelsen har fått mycket vida befogenheter. Det är enligt min mening inte ett riktigt bra försvar. Det finns nämligen två uppenbara saker som inte något ämbetsverk, med aldrig så vida befogenheter, kan göra. För det första kan en myndighet inte föreskriva att en offentlig myndighet skall behandla vissa sökande på ett privilegierat sätt jämfört med andra. Det strider mot grundlagens anda. För det andra kan en myndighet inte föreskriva att uppgifter skall sekretessbeläggasistörre utsträckning än vad som föreskrevs i sekretesslagen. Det är dessa felaktigheter som jag tycker att ni gärna kunde ha sagt något om.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
Vi har inte ansett att det finns anledning att göra det. Det måste finnas mycket starka skäl för att införa sekretess på ett nytt område. Detta ligger bakom de synpunkter som vi har haft på denna fråga. Karin Ahrland för mig in i en skatteteknisk diskussion. Hon hävdar att man här på ett säkrare sätt skulle kunna precisera graden av misstanke i den lagstiftning som vi nu debatterar. Vi har haft att ta hänsyn till de jurister som vi har kunnat konsultera på detta område, och självfallet har även regeringen haft tillgång till sådana. De har inte kommit fram till att tolkningen skulle förenklas genom en sådan förändring i lagtexten. Men vi är hela tiden överens om att det självfallet skall röra sig om en grundad misstanke. Till Jörn Svensson vill jag säga att vi har försökt att noggrant analysera sekretesslagstiftningen på det område han berörde. Vi anser att lantbruksstyrelsen, såvitt vi har kunnat finna, inte har brutit mot vare sig tryckfrihetsförordningen eller sekretesslagstiftningen. Det kan inte vara vår uppgift att gå vidare och fördjupa oss i den frågan, men det finns möjligheter att pröva den på annat sätt. Jag vill tillägga att vi därmed inte uttalat oss om lämpligheten av att på det här sättet avdela delar av nämnderna för att syssla med en viss verksamhet. Men det tycker jag mera är en fråga som ligger inom jordbruksutskottets område. Jag tycker också att det är intressant att man behandlar frågan inom jordbruksdepartementet. Vi kanske kan vänta oss ett förslag till ändring relativt snart.
Herr talman! Utskottets ordförande har inte behagat svara på frågan om hur han anser att taxeringsnämnderna skall kunna ”iaktta nödvändiga integritetshänsyn”, som majoriteten skriver. Jag vill kortfattat kommentera också det andra skälet för att avvisa vår motion. I majoritetsskrivningen står det att det finns ett offentlighetsintresse och att allmänheten skall ha möjligheter att granska beskattningsmyndigheternas verksamhet. Men hur skall det gå till? Avdrag som är hur ”vilda” som helst eller t.o.m. olagliga kan slinka igenom taxeringen. De syns ju inte. De blir inte protokollförda. De omfattas inte av beslut. Det görs heller ingen sammanställning över de beslut som fattas. Man kan alltså inte få någon förteckning där man kan kolla vilka avdrag som har underkänts av taxeringsnämnderna och vilka som har gått igenom. Det är helt enkelt så, herr talman, att det är några få, slumpmässigt utvalda, som drabbas och som får schavottera. Så tycker inte jag att svensk taxering skall ske.
Herr talman! Olle Svensson talade om de jurister som majoriteten ”kunnat konsultera”. Kära Olle Svensson! Får jag påpeka att det finns högar med jurister i BRÅ. De tycker som den enda juristen som sitter i utskottet. De remissinstanser som har svarat består till största delen av jurister. De tycker som den enda juristen i utskottet, och dem hade ni kunnat konsultera. Den enda jurist som har tyckt som majoriteten är landets justitieminister. Alla andra har tyckt som juristen i utskottet. Sedan kan jag bara notera att Olle Svensson ändå inte har svarat på den direkta frågan. Om jag skall vara snäll, kan jag se det som att han inte vill svara eftersom klockan är så mycket. Men om jag inte skall vara särskilt snäll, kan jag se det som att han inte kan svara.
Herr talman! Ove Eriksson utgår från den enskildes integritet när han diskuterar den här frågan. Men från den enskildes synpunkt finns också ett intresse att granska beskattningsmyndigheternas verksamhet och deras sätt att behandla hans eget fall. Därför anser jag inte att det finns anledning att i första instans, såsom har föreslagits i motionen, införa sekretess på det här området. Jag vill understryka att detta skulle innebära en nyordning, som det enligt min mening inte finns tillräckliga motiv för att införa. Till Karin Ahrland: Det kan ju också hända att även en icke-jurist kan anse att man kanske inte underlättar lagtolkningen om man krånglar till lagstiftningen genom att föra in vissa lagtexter. Jag tycker att denna lagstiftning är tillräckligt preciserad för att man skall få en rimlig lagtolkning. Den bedömningen har jag gjort trots att jag inte är jurist, och jag anser att den kan ha relevans även om jag inte är jurist.

Herr talman! I detta betänkande behandlas bl.a. min motion om att myndigheter borde få rätt att föra talan i mål angående utlämnande av allmänna handlingar. Det är bara enskilda som i dag har rätt att föra talan i sådana mål. Men en myndighet kan faktiskt ha legitima skäl att vilja skydda en uppgift och kunna få detta prövat i högre instans. Jag vill nu endast ha några ytterligare klarlägganden från utskottets talesman kring motiven för avstyrkandet av min motion. Jag har här i min hand en dom från regeringsrätten, där ett mycket speciellt ärende behandlas. Jag vill ta det som exempel på att myndigheterna kan ha goda skäl för sina åtgärder. En kommun har vägrat lämna ut uppgifter om en viss tjänstemans reseräkningar. Uppgifterna har begärts för att kunna utröna ett barns vistelseort. Beträffande detta fanns lagligt fattade beslut om att vistelseorten ej skulle uppges. Den möjligheten finns i barnavårdslagstiftningen. Kammarrätten ger den sökande möjlighet att ta del av färdsträcka och resekostnader, dock icke adressen. Men med ledning av dessa andra uppgifter kan man ju lätt lägga pussel. Kommunen, som hade all anledning att skydda barnet, överklagade beslutet i regeringsrätten. Kammarrättens dom fick emellertid inte överklagas av kommunen — man kunde alltså inte få ärendet prövat i högsta instans. Mot bakgrund av detta har jag krävt att myndigheterna också skall ges besvärsrätt. Utskottet håller till viss del med om att det kan vara befogat i vissa fall men hänvisar till förarbetena till sekretesslagen och anser att nackdelarna skulle uppväga fördelarna. Det är här min fråga inställer sig: Vilka nackdelar tänker man då främst på? Det är möjligt att jag får böja mig, om det finns sakliga skäl. En följdfråga blir då: Har man möjligen diskuterat någon annan lösning för att kunna nå samma syfte? Lagligt fattade beslut kan ju annars undanröjas av annan lagstiftning. Experterna var faktiskt ganska oeniga vid remissbehandlingen. Jag vill alltså fråga utskottets talesman om vilka nackdelar man har tänkt på och om man möjligen har diskuterat en annan lösning för att nå samma syfte. Man har ju hållit med mig om att det i vissa fall kan vara befogat för myndigheterna att överklaga. Myndigheterna kan ha goda skäl för sina handlingar.
Herr talman! Vi har ganska noggrant behandlat den motion som Lena Öhrsvik lagt fram. På s. 6-8 i betänkandet har vi hänvisat till ett uttalande från departementschefen 1975/76, där han redogjort för principen för tryckfrihetsförordningen och sekretesslagstiftningen. Principen är att framför allt skydda den enskilde sökanden. Om man öppnar möjlighet även för en myndighet att överklaga kan det skapa nackdelar och äventyra att man får en så snabb prövning som möjligt för den enskilde. Det är väl den motiveringen som ligger bakom detta att man inte vill utvidga klagorätten till en myndighet. En myndighet har ju alltid större möjligheter att hävda sin rätt på annat sätt. Om man finner att en åtgärd blir underkänd och man anser att detta uppenbart är felaktigt, kan man ju verka för en förändrad lagstiftning. En myndighet har kanske större möjlighet att göra detta än enskilda. Det är väl i så fall den väg jag skulle rekommendera.

Herr talman! Endast två korta kommentarer till detta betänkande och till Olle Svenssons anförande. För det första vill jag fästa uppmärksamheten på att det i sammanfattningen av lagförslagen i proposition 1983/84:142 på flera ställen talas om att myndigheterna skall få lämna ut uppgifter. Men av den detaljerade texten framgår att det inte är myndigheten utan enskilda befattningshavare inom myndigheten som förväntas agera, låt vara att de förmodas vara på ”hög nivå”. Jag tycker att det är en otillfredsställande ordning. Det visar på en bristande akribi i lagskrivningen. Lagrådet och BRÅ, liksom reservanterna i reservation 2, har haft en starkare känsla av stringens härvidlag. För det andra uttalas det i Allmänna råd från socialstyrelsen 1982:4, s. 28 att bestämmelserna i sekretesslagen också gäller ”t.ex. elev som fullgör praktisk utbildning på sjukhus”. Det är uppenbart att de inte gör det. Det är därför som vi — det framgår av reservation 4 — vill gå tillbaka till det som vi lärare i medicin alltid har praktiserat, nämligen att lära ut att tystnadsplikt gäller även för medicine studerande och sjuksköterskeelever.

Det hade varit bättre om studenter under utbildning hade inkluderats i lagstiftningen. Det är det förslag som finns i reservation 4.

Herr talman! Jag hade tänkt att i denna arla morgonstund inleda debatten med frågor kring den svenska säkerhetsoch försvarspolitiken. Den fördjupade spänningen mellan supermakterna har fortsatt att prägla säkerhetspolitiken under det år som gått. Det finns små tecken på vilja till att återuppta en meningsfull dialog. I stället råder en stämning av akuta politiska motsättningar mellan supermakterna med en skarp retorisk konfrontation, grundad på ömsesidig och djupt förankrad misstänksamhet bland ledarna i Moskva och Washington. Förhållandet mellan supermakterna sätter sin prägel på hela det internationella klimatet. Eftersom supermakterna uppfattar sina intressen som direkt berörda i många av de pågående regionala och lokala konflikterna i världen, kan även geografiskt begränsade oroligheter få vittomfattande säkerhetspolitiska konsekvenser. Försvarsministern framhåller att den tilltagande användningen av våld på olika håll i världen inger oro. Den minskade respekten för folkrätten och FN-stadgans principer har åtföljts av ett alltmer öppet åsidosättande av FN:s uttalade vilja. Organisationens generalsekreterare har varnat för att medlemsländerna genom att avlägsna sig från stadgans normer och förpliktelser närmar sig en ny internationell anarki. Ett stärkande av FN:s roll som instrument för kollektiv säkerhet är därför ytterst angeläget. Kapprustningen har fortsatt i ett uppdrivet tempo, medan praktiskt taget inga framsteg ännu gjorts i rustningskontrollsoch nedrustningsfrågor av central betydelse. Den växande fredsrörelsen är här en sund reaktion mot regeringarnas oförmåga att bryta de etablerade rustningsmönstrens onda cirkel. Huvudansvaret för de uteblivna resultaten i nedrustningsarbetet får enligt centerns mening bäras av de båda supermakterna. Det nordiska området har under avsevärd tid vuxit i strategisk betydelse. Den ökning i sig av den militära aktiviteten i det nordiska området som har ägt rum på båda sidor bör ses som ett led i supermakternas bevakande av sina globala intressen och som en del av den strategiska maktbalansen dem emellan. Den bör enligt vår uppfattning, som är samstämmig med regeringens, för den skull inte uppfattas som primärt riktad mot Sverige. Utvecklingen kan dock inte undgå att på olika sätt få återverkningar också för Nordens del. Vårt land befinner sig inte längre i periferin av stormakternas militärstra tegiska intressekonflikter. Ett ytterligare tecken på detta är att Sveriges territorium under senare år har utsatts för ett stort antal grova kränkningar av främmande ubåtar och annan undervattensverksamhet. I det sammanhanget vill jag ta upp det särskilda yttrande som vi har gjort från centerns sida beträffande Sveriges sätt att följa den tekniska utvecklingeni vår omvärld. Vi anser att kritik med fog kan riktas mot det sätt varpå man följt den internationella utvecklingen. Vi anser att denna uppföljning under de senaste årtiondena klart har brustit bl.a. vad gäller stormakternas utveckling av undervattensverksamhet. De upprepade ubåtsincidenterna visar att Sverige inte har haft förmågan att i tid upptäcka och dra slutsatser av den snabba teknologiska utvecklingen på detta område. Här krävs en skärpning. Respekten för vår säkerhetspolitiska linje kräver att vi redan i fredstid ingriper med största fasthet mot kränkningar av vårt territorium. Skärpta regler för ingripande mot främmande ubåtar har införts den 1 juli 1983. Betydande resurser har anslagits för att påskynda en förstärkning av ubåtsskyddet. Därmed kommer vår förmåga att ingripa mot främmande ubåtar stadigt att höjas. Det är vår skyldighet och vår bestämda föresats att med alla till buds stående medel hävda Sveriges territoriella integritet, uttalar försvarsministern. Vi delar denna uppfattning. Det är ett globalt intresse att reducera kärnvapnens roll i stormakternas relationer. I de nordiska länderna finns inte några kärnvapen. Det är viktigt att detta läge består. Riksdagen har uttalat att vi bör verka för en överenskommelse som gör Norden till en kärnvapenfri zon. Syftet med ett sådant zonarrangemang är att minska kärnvapenhotet mot det nordiska området. Det är också viktigt att Sverige i internationella organ noga och starkt kritiskt följer den utveckling som är på gång beträffande prov med stråloch rymdvapen. Detta är ytterligare ett steg i upprustningen. Den säkerhetspolitiska debatt som förts i Sverige under den senaste tiden inger stark förundran. Trots att vi i riksdagen är eniga om säkerhetspolitikens inriktning, framställs säkerhetspolitiken som om vi inte vore det och som om den var ett led i den svenska inrikesdebatten. På den punkten är jag kritisk mot statsminister Olof Palmes sätt att blanda ihop egna verksamheter med landets. På samma sätt är jag kritisk mot vissa moderaters sätt att använda säkerhetspolitiken för inrikes bruk. Moderater och socialdemokrater borde i större utsträckning fundera över vilket som är bäst för landet innan man ger sig ut på detta så känsliga område. Det är också viktigt inför framtiden att utrikesnämnden används på ett sådant sätt att man återigen kan föra förtroliga samtal där. Sverige blir ju inte mer trovärdigt utomlands för att vi för den säkerhetspolitiska debatten på det sätt som har skett på den senaste tiden. Enligt 1982 års försvarsbeslut formas säkerhetspolitiken genom samverkan mellan utrikespolitiken, försvarspolitiken, vår politik i internationella För att den svenska säkerhetspolitiken skall vara trovärdig och realistisk måste den — vid sidan av andra säkerpolitiska medel — stödjas av ett efter våra förhållanden starkt totalförsvar. Försvarspolitiken syftar till att totalförsvaret vid kriser och konflikter i Europa mellan stormaktsblocken skall ha en sådan styrka, sammansättning och beredskap att hot, påtryckningar eller angrepp mot Sverige inte kan bedömas vara lönsamt för någon. Totalförsvaret har i så fall den önskade fredsbevarande förmågan. Om Sverige trots alla ansträngningar att stå utanför ändå blir indraget i ett krig, skall alla tillgängliga resurser koncentreras på ett kraftfullt försvar och på en politik som bevarar landets frihet. Liksom försvarsministern anser centerpartiet att det är en stor tillgång att den svenska nationen står enad kring de säkerhetspolitiska principerna. I försvarsutskottets betänkande kan vi se tydliga bevis på vilken utomordentligt stor betydelse som uppgörelsen mellan de icke-socialistiska partierna och det socialdemokratiska partiet haft för det svenska neutralitetsförsvaret. Det bör tilläggas att regeringen har fått starkt stöd för att stärka försvaret. Det gäller främst kompensation för den kostnadsfördyring som dollarkursen, devalvering, innehållen prisreglering m.m. har gett och som har betytt att försvaret fått försämrad köpkraft. De två senaste orsakerna till fördyringen är resultatet av den förda socialdemokratiska politiken, vilket man gärna förtiger. Det bör också tilläggas att regeringen på en punkt visat utomordentlig kraftlöshet. Regeringen har nämligen i budgetpropositionen inte anslagit extra medel till försvaret, trots att man redan i november 1983 inledde förhandlingar med de icke-socialistiska partierna om extra medel. Det är f. ö. ett mycket märkligt sätt att regera som socialdemokraterna nu tillämpar — och det gäller inte bara försvaret. Först lägger regeringen fram en budgetproposition. Efter någon vecka börjar man fundera över att försvaret skall ha mer pengar och att barnfamiljerna skall ha mer pengar. Dessutom är regeringen fräck nog att kräva att de icke-socialistiska partierna skall gå med på extra finansiering, trots att de partierna redan i januari lagt fram förslag på hur de vill finansiera sina egna budgetförslag. Försvarsbeslutet är på ett sätt historiskt, eftersom det snart är 30 år sedan en så stor försvarsuppgörelse kunde föras i hamn. Den kunde komma till stånd tack vare att man var överens om att sakfrågan var viktig, och man träffade överenskommelsen utan att snegla på kortsiktiga politiska föroch nackdelar. Inför framtiden finns dock en rad problem. Jag tänker beröra ett som gäller den svenska försvarsmaterielindustrin. Det inger vissa farhågor att vi på sikt kan få bekymmer i många delar av försvarsindustrin. Det är viktigt att vi kan göra vårt eget försvarsmateriel i landet, för att slippa bli beroende av utländska materielleverantörer. Beträffande svensk robotindustri krävs ställningstaganden redan nu, anser vi från centerns sida. Att som socialdemokraterna och moderaterna avvakta nästa försvarsbeslut är att agera alltför passivt. Det kan leda till att vi i framtiden inte har kvar en egenutvecklande robotindustri i vårt land utan har satt oss i beroendeställning i förhållande till andra länder. Det är med viss förvåning som jag noterar socialdemokraternas och moderaternas passivitet i detta sammanhang. Man frågar sig naturligtvis varför de inte är beredda att slå vakt om den svenska industrin. Det är klart att det är med extra förvåning som jag noterar moderaternas ljumma intresse på denna punkt. Jag tycker att regeringen borde få i uppdrag att så snart som möjligt samla svensk robotindustri och ställa mycket hårda krav på den, men samtidigt försöka få en helhetsbild av den svenska robotindustrins framtid. Att avvakta nästa försvarsbeslut är en passivitet av stora mått. I en reservation begär vi från centerns sida att riksdagen skall uttala sig för att den framtida fredsorganisationen inom försvaret bör omfatta minst en försvarsmyndighet per län eller landskap, något som 1984 års försvarskommitté borde få utreda. Med hänsyn till behovet av fortsatta rationaliseringar inom det militära försvaret och mot bakgrund av det faktum att värnpliktskullarna minskar, är risken överhängande att ytterligare försvarsmyndigheter måste avvecklas. Den inriktning som dessa förändringar bör ha på lång sikt skall övervägas av 1984 års försvarskommitté. Överbefälhavaren håller nu på att ta fram underlag för sådana bedömningar. Utan en genomtänkt grundsyn på fredsorganisationsutvecklingen kan vissa regioner, utöver de som redan finns, med tiden komma att bli helt utan militär myndighet i fredstid. Centerpartiet anser att en sådan utveckling medför brister bl.a. i beredskapen i regionen och när det gäller samarbetet mellan civila och militära myndigheter. Mot denna bakgrund anser vi att frågan bör utredas, så att inte ytterligare län blir utan militär myndighet. Centerns grundinställning är att den framtida fredsorganisationen bör ha en stark koppling till beredskapsfunktionen, vilket är ett ytterligare argument för kravet i reservation 2. Jag vill, herr talman, med detta yrka bifall till reservation 2 och i övrigt bifall till utskottets förslag.

Herr talman! Varje diskussion om vår säkerhetspolitik har i dag att utgå från en allvarligare bakgrund och en svårare yttre miljö än på åtskilliga år. Anledningen är självfallet att relationerna mellan de båda supermakterna är mer spänd än någonsin sedan det kalla krigets dagar. Den ökade misstron har lett till kraftig upprustning och har nästan helt stoppat förhandlingar om rustningsbegränsningar, särskilt i fråga om kärnvapen. Många små länder känner av detta försämrade internationella klimat. Men Sverige påverkas dessutom av att vårt närområde, Norden, så uppenbart fått ökad strategisk betydelse, främst genom den marina utvecklingen. Varhelst i världen en konflikt bryter ut mellan supermakterna är det nordiska området av intresse, genom att Sovjets strategiska kärnvapenstyrkor till så stor del är baserade i Murmanskområdet. Vårt land har direkt — inne på eget vatten — fått uppleva upprepade grova kränkningar från främmande ubåtar. Detta är en för ett suveränt land orimlig situation, och den är för vår del extra allvarlig genom att den indikerar att vår neutralitet inte kommer att respekteras. Om en supermakt redan i fredstid bryter mot folkrätten och kränker vårt territorium, kan vi då hoppas att territoriet kommer att respekteras bättre i ett läge med krig i vårt närområde? Envar som diskuterar dessa frågor måste uppleva frågeställningarnas stora allvar. Jag beklagar att såväl statsministern som oppositionsledaren i sina inbördes ordstrider inte förmått utgå från detta allvar. I stället har de förvandlat meningsutbytet till en prestigeladdad persontvist med uttryck som inte borde höra hemma i en debatt om så allvarliga ting som svensk säkerhet. Låt oss slippa en fortsättning på detta trista spel, som inte kan leda till annat än förvåning i omvärlden. Jag vill åter framhålla hur värdefullt vi från folkpartiet finner det vara, att det i våras var möjligt att nå en fyrpartiuppgörelse om försvarets kostnader. Uppgörelsen var värdefull i två avseenden. Den betyder att försvaret inte tvingas till de försvagningar som regeringspartiet uppenbart var berett att annars låta försvaret drabbas av. Jag tänker därvid i första hand på den mycket påtagliga försvagning av luftförsvaret i södra Sverige som hade blivit en följd av indragning av de tre drakendivisionerna i Ängelholm, i ett läge då hotbilden i luften på flera sätt förvärrats. Det skulle inför omvärlden ha varit svårt att förklara att Sverige minskar sin luftförsvarsförmåga genom att i förtid utrangera fullt användbara flygplan och deras beväpning. Också i andra avseenden, bl.a. i fråga om radarbevakning och ubåtsjakt, innebär försvarsuppgörelsen välbehövliga säkringar av vår kommande kapacitet. Men utöver dessa effekter i sak har uppgörelsen ytterligare säkerhetspolitisk betydelse, nämligen att vi inför omvärlden visar en bred uppslutning kring svensk försvarspolitik. Detta är av stor betydelse just i ett läge som det jag beskrivit, där det råder stor misstro mellan supermakterna och där det nordiska området tillmäts allt större strategisk roll. Kanske har vi i Sverige oftast tänkt på vår försvarspolitik i perspektivet av vad som kan hända när en supermakt överväger anfall mot oss. Vårt försvar skall vara så starkt, att den främmande staten då finner att ett sådant angrepp inte rimligen kan vara värt de kostnader och förluster det ger den anfallande. Vilken effekt försvaret skulle ha i en tänkt krigssituation är självfallet hela tiden en viktig utgångspunkt. Men det är viktigt att framhålla att svensk säkerhetspolitik och svensk försvarspolitik verkar redan i dag, vecka för vecka. En fast och konsekvent svensk utrikespolitik, stödd på ett effektivt försvar, har nämligen en viktig roll som stabiliserande faktor i norra Europa. Om båda sidor kan lita på att vi avvisar kränkningar och att vi inte i något läge är beredda att ge den ena eller den andra sidan folkrättsstridiga favörer, bidrar vi till att spänningen i vårt närområde hålls nere. Tyvärr måste vi konstatera brister i försvarets förmåga att redan i fredstid avvisa sådana kränkningar. Därför är den successiva förstärkningen av vår ubåtsskyddsförmåga så angelägen. Det är inte enbart fråga om att ge mer pengar för detta ändamål. Osäkerheten är ännu stor om vilka tekniska metoder som i olika kombinationer är bäst lämpade när det gäller att upptäcka inkräktare och möjliggöra insats mot sådana. Det behövs därför mer av försök, utveckling, anskaffning och utbildning. Jag vill gärna uttrycka uppfattningen att berörd personal under loppet av få år kraftigt har ökat kunskaperna inom ett område där Sverige under mer än ett årtionde låtit sin förmåga minska mycket väsentligt. Det tar tid att återta vad som raserats. Dessutom ställer ny teknik och nytt uppträdande från inkräktarens sida mycket stora krav på den som skall freda svenskt vatten, eftersom förhållandena i Östersjön på flera sätt försvårar ubåtsjakt. På samma sätt är det viktigt att slå vakt om vår luftförsvarsförmåga. Det är angeläget att så snart som möjligt täppa till de luckor som finns. Jag tänker därvid på att stora delar av de svenska kusterna inte har radarövervakning som gör att vi kan upptäcka lågt flygande enheter. Vi behöver anskaffa utrustning — främst flygande radarstationer — som kan upptäcka kryssningsrobotar. Även i andra avseenden finns det anledning att förstärka svensk kapacitet att redan i fredstid snabbt ingripa mot incidenter av olika slag. Sannolikt finns behov av ytterligare förstärkningar i övre Norrland när det gäller svensk förmåga att snabbt visa styrka. Det finns alltså anledning att ytterligare se över vilka krav som behöver ställas på totalförsvaret redan i fredstid och i ett neutralitetsläge. Det kan hända att detta i vissa stycken måste betalas genom att vi inte kan mobilisera fullt så mycket som i dag i en krigssituation. Det skulle alltså innebära en viss minskning av numerären för att få medel till kvalitativa förbättringar. Jag vill kommentera några folkpartimotioner som behandlas i det nu aktuella betänkandet, men kommenterar allra först reservation nr 1, som berör direktrekrytering av värnpliktiga till civilförsvaret. Civilförsvarspersonal skall rädda liv i ruiner. För att kunna göra det måste den kunna ta sig igenom betong och armeringsjärn — oftast under tidspress. Kraven på god fysisk styrka är stora i sådana sammanhang. Det är ett av skälen till att en föryngring av civilförsvarets personal måste ske. Ett annat skäl är att en person vid direktrekrytering kan stå kvar länge i tjänst, och det blir ekonomiskt lönande att utbilda vederbörande. Genom att något minska det antal värnpliktiga som tas ut till militärt försvar är det möjligt att åstadkomma en mycket välkommen och nödvändig föryngring av civilförsvarets personal. F.n. inkallas ca 2 000 ”extra” värnpliktiga per år för att reducera de köer som uppstått på grund av tidigare stora årskullar. Utbildning av värnpliktiga till civilförsvaret är avsevärt mycket billigare än militär utbildning. Dels blir utbildningstiden kortare, dels blir utrustning, ammunitionsförbrukning m.m. mycket billigare. Behovet av att finna besparingsmöjligheter inom det militära försvaret är stort, men det gäller att undvika neddragningar i krigsorganisationen. Försvarets kostnadskris är också ett argument för att välja den linje som vi har föreslagit. I stället för att de närmaste åren utbilda 2 000 värnpliktiga fler än som behövs för krigsorganisationen bör man överföra 2 000 värnpliktiga per år direkt till civilförsvaret. Vårt förslag kan genomföras mycket snabbt. På längre sikt — med minskade värnpliktskullar — beror denna rekrytering på vilket årligt omsättningsbehov som då finns inom det militära försvaret. Såvitt vi kan finna kan man även då direktrekrytera värnpliktiga till civilförsvaret. Jag yrkar bifall till reservation nr 1. Många av våra motionskrav blev tillgodosedda genom partiledaröverenskommelsen. Det finns dock några motioner som jag skall kommentera. Behovet av att öka vår ubåtsjaktkapacitet är väl känt, både av allmänheten och av försvarsmakten. Jag har tidigare nämnt detta i mitt anförande. Det förefaller orimligt senfärdigt att överföring av helikoptrar från flygvapnet till marinen inte kan ske före 1989. Det är anmärkningsvärt att denna överföring skall behöva dröja så länge. Stor försiktighet med personalindragningar i Karlskrona är nödvändig. Chefen för marinens programplan för budgetåret 1982/83 har kalkylerat med avsevärt större personalminskning än vad som beslutades här i riksdagen i samband med 1982 års försvarsbeslut. Anledningen till neddragningarna är behovet av besparingar. Hänsyn måste dock tas till anbefalld incidentoch mobiliseringsberedskap. Man kan heller ej bortse från Karlskrona kommuns mycket kärva arbetsmarknadsläge. Beträffande personalfrågor kan vi konstatera att försvarsministern ägnat dessa frågor betydande uppmärksamhet. Han uttalar att försvarets personalpolitik samordnas mer än vad som hittills skett, och det tycker jag är bra. Av olika skäl har försvarsmakten, särskilt armén, en alltför stor del aktivt befäl i högre åldrar. Detta är olyckligt med tanke på att det finns behov av unga instruktörer i många sammanhang. Vi har i en motion föreslagit att problemet bör mötas genom att militär personal ges rätt att avgå fem år före pensionsåldern, alltså från 55 års ålder. Det skulle underlätta den personalpolitik som statsrådet sagt sig vilja föra. Från folkpartihåll har vi påtalat det hittillsvarande vitsordssystemet för militär personal, ett system som av många uppfattas som pressande, omständligt och ofta orättvist. Vitsordssystemet kan hindra personalen från att våga framföra självständiga uppfattningar. Jag anser att vitsordssystemet hör samman med personalpolitiken. Utskottet avser behandla denna fråga till hösten. Jag hoppas att frågan då får en tillfredsställande lösning.

Herr talman! Det finns ingen oenighet om huvuddragen i den beskrivning av Sveriges säkerhetspolitiska läge som försvarsministern ger i årets budgetproposition. Det är bedömningar som vänsterpartiet kommunisterna ställer sig bakom och är beredda att verka för. Vårt land har blivit alltmer utsatt, vårt utlandsberoende har ökat och vi utsätts för påtryckningar på många områden, påtryckningar som direkt berör vår säkerhet och nationella självständighet. Jag vill återkomma till detta. På det direkt försvarspolitiska området är NATO:s och Warszawapaktens ökande, strategiska intresse och militära uppladdning i Nordeuropa av största betydelse för Sveriges förändrade och försämrade läge. Det är med tillfredsställelse som vi från vpk:s sida konstaterar att försvarsministern i årets översikt talar om både den sovjetiska uppladdningen på Kolahalvön och NATO:s uppladdning i Norge. I fjolårets översikt från försvarsdepartementet nämndes inte NATO:s aktiviteter med ett ord, vilket vi då påpekade. Fortfarande är dock beskrivningen av orsakerna till de ökande spänningarna i vårt område av Europa något kryptiska. Jag vet inte om det är kvardröjande reminiscenser från den borgerliga regeringstiden som styr pennorna i försvarsdepartementet. Jag skulle vilja fråga försvarsministern om det är regeringens uppfattning att huvudorsaken — ordet huvudorsaken anges i propositionen — till den ökade spänningen i det nordiska området är utbyggnaden av de sovjetiska marinbaserna på Kolahalvön. Samma oklara tendens finns i beskrivningen av den andra sidans aktivitet — när den äntligen nämns. Det sägs att den sovjetiska uppbyggnaden på Kolahalvön ”har följts av det norska beslutet om förhandslagring — — — för amerikanska marinkårsförband”. Men är inte Norge medlem av NATO och är det inte då NATO som laddar upp i Norge? Historiskt sett bildades ju NATO — med Norge som medlem — långt innan Warszawapakten kom till och långt innan Sovjet över huvud taget hade startat sin militära uppbyggnad på Kolahalvön. Saker och ting bör nämnas vid sitt rätta namn, om Sverige som alliansfritt och förhoppningsvis neutralt land vill leva upp till en objektiv bedömning, så långt det är möjligt. Jag återvänder till Sveriges försämrade säkerhetspolitiska läge. Det har talats och skrivits mycket om sovjetiska ubåtar i den svenska säkerhetspolitiska debatten under de senaste åren. Dessa kränkningar, som vi ovedersägligen utsatts för, har utnyttjats maximalt av de reaktionära högerkrafter som nu gör sig så breda i vårt land. Det gäller på det politiska området, där högerpartiet i svensk tappning — moderaterna — inte har funnit något uttalande för grovt, och inte har tvekat en sekund för att använda det som inträffat för att luckra upp Sveriges alliansfria ställning. De har gjort sitt bästa för att bygga under den hysteri som utbröt efter den sovjetiska ubåtens strandning i Karlskrona 1981. När det gäller att bygga upp hysteri har de fått en ovärderlig uppbackning av svenska massmedia av alla kategorier. De få kritiska röster som fanns, t.ex. i Journalistförbundets egen tidning Journalisten nr 17/1981, blev påhoppade å det grövsta, och tystnaden bredde ut sig. Ett annat exempel är Maj Wechselmann, inte okänd kritisk filmare och försvarsoch fredsdebattör, som nyligen har fått två programinslag stoppade i Sveriges Radio. Detta skedde efter att hon hade blivit fälld i radionämnden för tidigare inslag i samma serie. Orsaken var att inslagen var kritiska mot den officiella framställningen i ubåtsaffärerna. Det är alltså möjligt att förhandscensurera journalister i Sverige i dag. Så långt har det gått med massmediahysterin i ubåtsaffärernas spår. Till sist skall jag tala om de viktigaste och de mest inblandade — personerna i det militära ledarskiktet. Jag har sagt det många gånger från talarstolen här i riksdagen, och jag upprepar det gärna: Den svenska officerskåren har många lojala och ärliga representanter, som utan baktankar ställer sig bakom den alliansfria och neutrala politik som det finns en bred enighet om här i landet. Men det finns också andra krafter i det militära etablissemanget. De går den reaktionära högerns ärenden och tillsammans med den utgör de en fara för vårt land, dess nationella integritet och självständighet. I sin mest extrema form är de fascister. Jag har träffat några sådana under årens lopp. Under borgerliga försvarsministrar — målmedvetna i sin högerpolitik som en Eric Krönmark, svaga och vacklande i sin mittenposition som en Lars De Geer och en Torsten Gustafsson — stärker sådana grupper inom den militära ledningen sina positioner. Det märktes tydligt i samband med ubåt 137 i Gåsefjärden. Det har framkommit i uttalanden från högt uppsatta officerare om Sveriges position i förhållande till de två dominerande stormaktsblocken. Sådana uttalanden skulle ha varit otänkbara för bara några år sedan. Jag har i ett fall haft uppe detta i en frågedebatt med nuvarande försvarsministern Anders Thunborg. Sådana tendenser är ett hot mot Sveriges säkerhetspolitik; de har färgat av sig i rapportering och behandling av ubåtsaffärerna, och de måste stävjas. Jag skall inte föregripa den frågedebatt om händelserna kring ubåt 137 som jag skall ha med försvarsministern här på måndag, men här finns frågetecken kring den dåvarande regeringens och de militära chefernas agerande. Det är försvarsministerns och regeringens ansvar att på nytt ta ett bestämt befäl över sådana officerare, över sådana militära chefer, som försöker föra en säkerhetspolitik på tvärs emot de grundläggande principer som på nytt fastslås här i dag. Det är också ett ansvar för de officerare som inte ställer upp på högersidan utan är lojala mot den politik som större delen av svenska folket vill se genomförd. Det är nödvändigt att vi för över den säkerhetspolitiska debatten från att enbart handla om det militära försvaret och de militära anslagen. Vi har från vpk:s sida väckt en stor motion under allmänna motionstiden om den svenska säkerhetspolitiken och Sveriges förändrade villkor. Det är symtomatiskt att den inte kommer upp till behandling här i dag. Det är så alla andra partier vill föra den säkerhetspolitiska debatten. Den skall handla om de militära anslagen, den militära organisationen och ingenting annat. Vi får inte ens en totalförsvarsdebatt, med alla de begränsningar som det begreppet brukar innebära. De civila totalförsvarsgrenarna och deras anslag har ju brutits ut ur sammanhanget, och dem har vi redan behandlat för sig i en tidigare debatt. Så slipper försvarsutskottets ledamöter och andra att sätta detta i relation till det militära försvaret och de höga anslag som alla partier utom vpk har enat sig omkring. Det är en ynkedom och ett bevis på den låga nivå som den säkerhetspolitiska debatten har i Sverige. Viktiga frågor, som det sårbara samhället och de konsekvenser det för-med sig, kan sopas under mattan. Det är särskilt förvånande att socialdemokraterna på nytt har förenat sig med högern i försvarsfrågan. Moderaternas säkerhetspolitiska linje borde verkligen avskräcka. Sårbarheten är en realitet, och den har inte bara inrikespolitiska utan framför allt också utrikespolitiska förtecken. Det finns inte utrymme i dag, tyvärr, att på nytt ta upp den debatt om folkförsörjningen, befolkningsskyddet och sjukoch hälsovården under beredskap och krig i Sverige som det vore så angeläget att föra i det här sammanhanget. Låt mig bara än en gång konstatera att läget är katastrofalt, att dessa problem inom de civila totalförsvarsgrenarna inte är lösta och att ni alla som inte lagt två strån i kors för att lösa dem är ansvariga inför svenska folket för ert dåliga arbete. Låt mig övergå till den sårbarhet som Sverige har på den utrikespolitiska arenan. I skuggan av ubåtshändelserna har det ju hänt andra saker i Sverige de senaste åren, som inte har väckt så stor uppmärksamhet. Jag tänker på de ingripanden i Sveriges handelspolitik som exporten och reexporten av datautrustning, elektronisk materiel, har varit utsatt för. Det är uppseendeväckande och borde verkligen oroa alla som är det minsta intresserade av Sveriges säkerhetspolitik, nationella oberoende och självständighet. Vad händer egentligen? Gods beläggs med kvarstad, klassas som krigsmateriel och stoppas i svenska hamnar. Företagsledare reser huvudstupa utomlands för att förklara sina affärer för ett annat lands kontrollorgan. Svenska UD ingriper — på order av vem? — och ger order till tullmyndigheterna att agera. Vi vet alla vem det är som lägger sig i och styr det fria Sveriges handel. Det är USA. Det har i USA stiftats lagar som svenska myndigheter öppet medger riktar sig direkt mot Sveriges handel. Är vi på väg in i ett nytt ”hyckleriets årtionde”, lika med det som Gunnar Adler-Karlsson beskrev när han såg tillbaka på vad som hänt under 50-talet? Det var då som Sverige drogs in i det kalla krigets bojkottaktioner, som USA utlöste och som var till obotlig skada för stora delar av svensk industri, som kostade förluster av order och marknader och som Sverige lider av än i dag. Vi kan bara kallt konstatera att stora delar av vår högteknologiska industri här i Sverige inte kan fungera om USA inte så vill. Detta är illa nog när det gäller den civila produktionen inom elektronikoch robotindustrin. Men det är direkt katastrofalt när vår vapenindustri dras in i ett ännu mycket större beroende. Det är just vad som hänt inom vår militära flygplansproduktion, med JAS som det senaste och mest avskräckande exemplet. Här talar ni alla, och har talat i åratal, om vikten av en inhemsk flygplansproduktion, om en svensk profil och om ett svenskt plan. Samtidigt vet ni allihop att detta är en lögn, att JAS är en samproduktion med NATO och helt beroende av vitala delar från USA när det gäller de elektroniska komponenterna. Och på samma sätt som USA kan stoppa elektronik till civil produktion, kan de än mycket lättare stoppa den till militär produktion. Detta är beroende, sårbarhet och mycket, mycket allvarliga inskränkningar i Sveriges nationella självständighet och därigenom ett hot mot hela vår säkerhetspolitiska status. För denna utveckling bär socialdemokraterna och deras regering ett mycket stort ansvar. Ni har myglat i flygplansaffärerna ända sedan Viggenprojektet, där ni tillät Saab och Wallenberg att göra jättevinster på skattebetalarnas bekostnad. Sedan satsade ni på ert alternativ till förnyelse, A20, och spelade radikala och låtsades t.o.m. under de borgerliga regeringarna vara motståndare till nya flygplan. Det var åren med B3LA och alla dess varianter, som ni ville stoppa till förmån för era socialdemokratiska utbyggnadsplaner. Men JAS hade ni tidigt i beredskap, och när det var dags spolade ni andra alternativ och lät den borgerliga regeringen lägga fram JAS-förslaget. Det var för tre år sedan, 1981. Det var då ni lade fram er berömda motion med ett motstånd mot JAS i sju punkter. Vilket bedrägeri! Ni var inte alls emot JAS, och ett år senare, 1982, när ni kommit tillbaka i regeringsställning var det dags att ta upp JAS som det egna projekt det alltid hade varit för er. Så kör man över opinioner och lugnar ner de oroliga både inom och utom sitt eget parti. Men inte ökar det trovärdigheten och inte är det bra för Sverige, varken industripolitiskt, som ni har påstått, eller, ännu mindre, säkerhetspolitiskt. Slutligen har vi de ekonomiska aspekterna av allt detta, som socialdemokrater och borgare har enats om och kommer att rösta igenom här i dag. På grund av JAS-projektet och andra ekonomiska bindningar till USA och NATO när det gäller den svenska militärmaterielen, räcker inte längre de mycket stora anslag som fastslogs i 1982 års försvarsbeslut. Den stigande dollarkursen är en orsak. Devalveringen, som var nödvändig därför att Sverige har förlorat alltmer av sin nationella självständighet på det ekonomiska området, var en annan. Ubåtsaffärerna, som har utnyttjats av de krafter, militära och andra, som sett sin chans och tagit den, är ytterligare en orsak. För allt detta har den civila statsmakten, med den socialdemokratiska regeringen och dess försvarsminister i spetsen, lagt sig platt och gått med på ökade militäranslag på 600 milj.kr. per år för resten av den gällande programplaneperioden. Märk då att detta som vanligt är en eftersläpning beräknat i 1983 års penningvärde. Samtidigt har vi de senaste åren, i samband med JAS-affären och vid andra tillfällen, fått rapporter från civila, högre tjänstemän vid försvarets materielverk, försvarets rationaliseringsinstitut och nu senast för ett par dagar sedan från riksrevisionsverket om hur dessa miljardbelopp hanteras av den militära ledningen. Upphandlingsförfarandet och kontraktsskrivningen i samband med JAS-projektet har kritiserats för felaktigheter. Överplanering och underskattning av kostnader har påvisats orsaka underskotten i flygvapnets budget. Miljardbelopp skulle kunna sparas in genom bättre administration och ökad effektivitet inom det militära systemet. Dessa påståenden verifieras i många fall av högre militära chefer. Men vad säger ni, s.k. försvarspolitiker från skilda partier? Vad har försvarsministern att säga? Som vanligt låter ni väl en ”öronbedövande tystnad” breda ut sig och förlitar er på att de skall glömmas bort och att ni skall kunna fortsätta er vanliga säkerhetspolitiska debatt med dess inskränkta perspektiv och fortsatta höga militärutgifter. Men det förbättrar inte Sveriges säkerhetspolitiska läge. Det leder oss in i ökat beroende, och gör oss snart till en delstat i USA eller till en koloni i NATO. Är det ert svenska, nationella perspektiv? Det är i vart fall inte något som vi kommunister någonsin kommer att säga ja till. Vi har år efter år påpekat hur vårt lands försvarsförmåga minskar, hur dess sårbarhet ökar och hur dess beroende av utlandet blir större och större. Det är till en del en ofrånkomlig process för ett litet land som vårt. Men det är inte nödvändigt att arbeta för att den skall gå ännu fortare. Det går att spjärna emot, och just inom försvarssektorn är det allra viktigast att spjärna emot. Jag tänker inte i dag upprepa de förslag och det program som vi kommunister sedan länge fört fram i försvarsdebatten. De är välkända för dem som velat lyssna. Vi kommer att fortsätta att konsekvent driva den linjen. Vi kommer att kräva besparingar och nedskärningar inom den militära sektorn. Vi kommer att bekämpa militaristiska värderingar och tendenser. Vi kommer att driva frågan om sårbarheten, både inrikesoch utrikespolitiskt, vidare. Vi kommer också att vara villiga att betala ett högt pris både i pengar och genom personligt deltagande för att ge Sverige ett starkt totalförsvar och för att bevara landets självständighet, vem som än hotar denna. I motsats till högern, både den i går och den i dag, har vi alltid intagit den positionen. Den tänker vi behålla, och den är vi stolta över. Jag vill med detta, herr talman, yrka bifall till de olika detaljförslag som finns i de vpk-motioner som behandlas i detta betänkande.

Herr talman! Försvarsutskottets arbete denna vår har präglats av fyrpartiöverenskommelsen om försvarets ekonomi. Det skärpta läget i vår del av världen och brister i priskompensationssystemet har medfört att regeringen sökt samarbete med de borgerliga partierna för att tillföra det militära försvaret ökade ekonomiska resurser. Vi moderater hade helst sett att de försvarspolitiska ambitionerna återförts till vad 1982 års försvarsbeslut innebar. Vi är dock lojala med den träffade överenskommelsen. Vi har också genom överenskommelsen fått gehör för många av de önskemål vi motionsvis framlagt under den allmänna motionstiden. Tyvärr måste vi svenskar räkna med att vårt säkerhetspolitiska läge även åren framöver kommer att vara utsatt, vilket medför fortsatt behov av ett starkt totalförsvar. Sveriges säkerhetspolitiska läge har gradvis blivit sämre. Båda de stora maktblockens intressen för det nordeuropeiska och nordatlantiska området har ökat. Vårt land ligger mellan NATO och Warszawapakten, och den snabba tekniska utvecklingen har medfört att militära styrkor har fått ökade möjligheter till överraskande, snabba och begränsade insatser för att nå strategiska syften. Vi vet numera att de militära stormakternas planering även omfattar en särskild inriktning på sabotageoch specialförband. Vad gäller Sovjet är det numera känt att betydande resurser satsas på att utbilda och träna olika typer av diversionsförband. De avses att sättas in mot speciellt viktiga och politiska mål i ett tidigt skede av en konflikt. Sådana sabotageförband med bl.a. miniubåtar torde också finnas i den ryska marinens Östersjöflotta. Ubåtskränkningarna i militärt viktiga skärgårdsområden är allvarliga. Vi måste räkna med en politisk avsikt med kränkningarna utöver de militäroperativa. Man kan inte utesluta att kränkningarna också är en allmän test på hur vi reagerar på politisk-militära påfrestningar i ett kortare eller ett längre tidsperspektiv. Ju mer kränkningarna ses som ett utflöde av detta, desto viktigare blir det för Sverige att reagera inte bara med specifika åtgärder utan också genom ett beslutsamt agerande över hela det utrikespolitiska och försvarspolitiska området. Det är viktigt att vi i dag och i framtiden kan leva upp till de svenska säkerhetspolitiska målen — alliansfrihet i fred, syftande till neutralitet i krig. Det är uppenbart att hållfastheten i Sveriges politiska vilja och militära förmåga prövas och värderas av vår omvärld. Det är väsentligt att vår vilja och förmåga att hävda vårt nationella oberoende uppfattas som trovärdig. Det får inte skapas vare sig misstro eller förväntningar hos någon, att svenskt landeller sjöterritorium under några som helst förevändningar får nyttjas av någon annan makt. Vi skall också komma ihåg, vi svenskar, att en tänkbar angripare aldrig kan använda hela sin militära styrka mot oss. Angriparen måste alltid ha stora stridskrafter beredda för att möta anfall från sin huvudmotståndare. Vårt geografiska läge är och förblir också en fördel om vi utnyttjar det rätt. Våra omgivande havsområden, våra stora skärgårdsområden, våra relativt svårframkomliga landgränsområden ger klara fördelar för vårt lands försvar. Vi i försvarsutskottet konstaterar i nu föreliggande betänkande ånyo att den svenska nationen står enad kring de säkerhetspolitiska principerna och att detta är en ovärderlig tillgång. Men enigheten om vår säkerhetspolitiska målsättning får inte kväva debatten om vägarna att nå målet. En fri och öppen debatt är en västerländsk demokratis livskraft, ett av de viktiga värden vi vill försvara. Herr talman! Vårens partiöverenskommelse är ett tecken på att de i försvarsutskottet ingående partierna inser vilka ökade krav den säkerhetspolitiska utvecklingen ställer på det militära försvaret. Enligt min mening har partiöverenskommelsen också givit den kommitté som förbereder 1987 års femåriga försvarsbeslut bättre möjligheter att framlägga förslag om ett förstärkt totalförsvar. Vi har i tabeller i det föreliggande utskottsbetänkandet, nr 20, visat hur de medel som partiöverenskommelsen tillför försvaret givit möjligheter till ett förstärkt försvar. Bl.a. ubåtsskyddsförmågan kan ytterligare förbättras, flygstridskrafterna förstärkas, bl.a. genom att man längre kan behålla J 35-orna, och man kan snabbare anskaffa vapen-, radaroch stridsledningssystem. Men tyvärr har inte alla brister inom luftförsvaret avhjälpts. Detta gäller också pansarvärnsförmågan. Med tillfredsställelse har utskottet konstaterat att riktlinjerna för JAS Gripen-projektet ligger fast. På den punkten är det i nuläget bara vpk som har en annan mening. Vi uttalar också att det inom det militära försvaret krävs en ökad förmåga till stridsinsatser med fredsorganisationens resurser för att vår beredskap skallinge respekt och förtroende i omvärlden och att beredskapsfrågorna bör behandlas med hög prioritet. Det är också något som står helt i samklang med önskemål i motioner från moderaterna. Vi har i betänkande nr 20 två reservationer, en från folkpartiet och en från centern. Den från folkpartiet, som Eric Hägelmark här talade för, är välkänd för oss sedan många år tillbaka: folkpartiet vill att man direkt skall överföra 2 000 värnpliktiga per år till civilförsvaret. Den frågan har prövats av den kommitté som förberedde 1982 års försvarsbeslut. Den har avvisats av alla partier utom folkpartiet. Jag är övertygad om att frågan kommer att prövas också av den nu arbetande försvarskommittén. Vi ser ingen orsak till att riksdagen nu skall uttala sig för en stor förändring av gällande principer. Detta är skälet att vi har haft en annan mening än folkpartiet i denna fråga. Centerpartiet har i en motion föreslagit att man redan nu skall säga att fredsorganisationen bör omfatta minst en försvarsmyndighet per län/landskap och att 1984 års försvarskommitté skall beakta detta. Vi anser att det är en besvärlig fråga hur man i en trängd försvarsekonomi skall kunna klara sambandet mellan fredsoch krigsorganisationen. Det fordras mycket ingående prövningar och bedömningar. En värnpliktskommitté arbetar. Vi vet att denna fråga kommer att prövas också av 1984 års försvarskommitté, där bl.a. Gunnar Björk i Gävle ingår. Vi menar att denna fråga skall avgöras först när man har fått tillräckligt underlag för ett ställningstagande. Oswald Söderqvist har för vpk:s räkning framlagt sin syn på det militära försvaret och vår säkerhetspolitik. Jag konstaterar att vpk när det gäller bedömningen av säkerhetspolitiken aldrig kommer att ha samma syn som vi andra i Sveriges riksdag. När det gäller synen på försvarets ekonomi är vpk inte trovärdigt så länge man, som man nu gör, hävdar att man på en enda gång kan sänka försvarets kostnader med över 2 miljarder kronor. Det finns ett stort antal anställda inom försvaret. Det mesta av den materiel som försvaret köper är tillverkad av svensk industri. Det går inte att med bibehållen trovärdighet påstå att man kan sänka försvarets kostnader med 2 miljarder kronor. Så länge vpk inte vill föra en saklig debatt i dessa frågor, kommer vpk också att stå isolerat i Sveriges riksdag när det gäller det militära försvarets utveckling. Vissa förändringar skall göras i marinens militära organisation, främst i Göteborgsområdet. Försvarsutskottet har mycket ingående studerat frågan och föreslår enigt att planeringen av antalet värnpliktiga vid Västkustens militärkommando med KA 4 skall inriktas på att de värnpliktiga som skall ingå i krigsförband på västkusten också utbildas där med undantag för den specialutbildning som kan behöva ges vid andra förband. En förutsättning för vårt ställningstagande är dock att den utökade kontingenten av värnpliktiga inte medför några krav på investeringar i Göteborg. Även beredskapen vid Övriga kustartilleriförband skall beaktas. Utskottet följer försvarsministern i fråga om vad som i övrigt har anförts om avveckling av Nya varvet och om förändringar i marinens organisation i Göteborgsområdet. Låt mig till sist uttala förhoppningen att fyrpartiöverenskommelsen skall för omvärlden visa Sveriges samlade vilja att med kraft värna landets oberoende, att med all kraft hävda den territoriella integriteten och att fullfölja vår svenska neutralitetspolitik. Herr talman! Jag yrkar bifall till försvarsutskottets hemställan i betänkande nr 20.
Herr talman! Först vill jag säga till Per Petersson att vi inom vpk är mycket glada att vi i Sveriges riksdag är isolerade när det gäller den här frågan. Jag skulle inte för mitt liv vilja stå på samma linje som moderaterna och Per Petersson i Gäddvik här. Det är beklagligt att socialdemokraterna gör det, men det är en annan historia. Visst finns det stora fasta kostnader i den militära budgeten. Ungefär 35 90 är bundna i löner, och ungefär 25 96 är bundna i utlagda beställningar. Det är alltså 60 26 som man över huvud taget inte kan komma åt under en så kort period som ett enstaka budgetår. Men det finns 40 96 kvar, och hela den militära budgeten ligger som vi vet en bra bit över 20 miljarder f. n. Det är därför inte alls orealistiskt att plocka bort ett par miljarder på den budgeten. Ställ in några flygtimmar på flygdivisionerna — där går det att spara mycket pengar. Ta upp de propåer till behandling — och säg gärna litet om det här i dag, Per Petersson — som jag har framfört. De kommer från olika civila tjänstemän inom de viktiga rationaliseringsinstitutioner vi har både i och utanför försvaret. Se över detta så går det nog att plocka bort litet pengar från denna jättestora militära budget — det är inte svårt.
Herr talman! Jag noterar att Oswald Söderqvist säger att vi aldrig kan komma till samma mening när det gäller behovet att hävda vårt lands säkerhetspolitik. Ja, jag inser att det är så. Men jag tänker för den skull inte ändra mening. Jag hoppas att Oswald Söderqvist med tiden kan göra det, men det vet man ju aldrig. När det gäller möjligheterna att minska försvarskostnaderna med 2 miljarder redan nästa år vill jag påpeka att Oswald Söderqvist i andra lägen brukar nämna att han har ett förflutet i det militära och vet hur man skall klara det här. Oswald Söderqvist måste vara helt överens med mig om att det inte går att med början den 1 juli minska försvarets anslag, försvarets kostnader, med 2 miljarder, om man skall ha anställningstrygghet och om man skall fullfölja de materielbeställningar som är gjorda, vilka är mycket väsentliga för sysselsättningen i Sverige. Jag tycker det är synd att Oswald Söderqvist skall ge sig in i en sådan här debatt som är helt omöjlig att föra från hans utgångsläge.
Herr talman! Det Per Petersson sade om oenigheten är ju ett typiskt exempel på det jag beskrev i mitt första anförande, att för moderaterna och Per Petersson är den svenska säkerhetspolitiken enbart en fråga om den militära apparaten. Det är det inte för oss, och det borde inte vara det för dem som verkligen vill slå vakt om den svenska självständigheten. Det hjälper inte om vi lägger till några miljoner eller t.o.m. några miljarder på den militära budgeten, Per Petersson. Detta ökar inte Sveriges nationella självständighet. Vi har slagit huvudet i taket med sådana medel. Det måste till något annat för att man skall kunna lösa detta. När det gäller besparingsåtgärder vill jag bara hänvisa till det senaste som kommit fram — detta togs upp i TV-programmet Magasinet i början på veckan och redovisas också i Svenska Dagbladet den 23 maj — från riksrevisionsverket. En byrådirektör på riksrevisionsverket som har sysslat med detta — han har tidigare arbetat i fortifikationsförvaltningen — säger att det går att spara miljarder inom försvaret. Just på grund av de erfarenheter jag har vet jag — både när det gäller lägre och högre nivåer, lokalt och regionalt — hur man överbudgeterar, hur man till varje pris söker förbruka de anslag man har fått och att man aldrig någonsin återbördar några pengar, eftersom man vill hålla nivån uppe. Detta gäller i smått som i stort. På detta sätt kan man alltid hålla nivån uppe och t.o.m. äska högre anslag för kommande år. Inför varje budgetårs slut — under alla de år som jag har arbetat just med planering m.m., de senaste åren ganska högt uppe i den militära administrationen — gick man t.o.m. ut med anvisningar till chefer på olika nivåer om att de skulle se till att plocka ut pengarna inför budgetårsskiftet så att man kunde redovisa att anslagen var förbrukade — annars kunde det bli lägre anslag följande år. Så går det till, Per Petersson, och det är där man kan spara miljarder.
Herr talman! Det är otacksamt att stå i Sveriges riksdag och försöka förklara den säkerhetspolitik man vill föra när man blir så totalt missförstådd av Oswald Söderqvist. Jag förstår att det är så att han anser att jag har sagt det han påstår att jag har sagt — och ändå vet alla andra att det är precis tvärtom. När det gäller försvarets kostnader går det inte, Oswald Söderqvist, att hävda att man kan spara över 2 000 miljoner med början den 1 juli, om vi skall ha anställningstrygghet och om man menar att man skall fullborda gjorda materielbeställningar, som betyder så mycket för sysselsättningen i svensk industri. Jag tycker det är synd att Oswald Söderqvist med hårda ord och floskler försöker bortförklara den omöjlighet som ligger i vpk:s motion i anslutning till årets försvarsproposition.